Fru talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder för att förenkla hanteringen av arbetsgivarintygs utfärdande och om jag avser att vidta några åtgärder för att väntetiderna för utbetalning av arbetslöshetsersättning ska kunna kortas. Eva-Lena Jansson har även frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att a-kassorna ska kunna klara av att skyndsamt hantera ansökningar från sjukskrivna. Inledningsvis vill jag framhålla att jag tycker att det är djupt olyckligt att enskilda, under en ibland alltför lång tid, får vänta på att deras ansökan ska behandlas och att deras ersättning ska utbetalas. Jag vill emellertid påpeka att vi inte har en offentlig arbetslöshetsförsäkring i Sverige. Arbetslöshetsförsäkringen handhas av arbetslöshetskassorna som är privaträttsliga föreningar. Det innebär att det yttersta ansvaret för arbetslöshetskassornas handläggningstider vilar på arbetslöshetskassorna. Den ekonomiska nedgång som Sverige och flertalet andra länder har drabbats av under det gångna året har inneburit att många har förlorat eller riskerar att förlora sina arbeten. En konsekvens av en stigande arbetslöshet är en ökad arbetsbelastning och därmed längre handläggningstider hos arbetslöshetskassorna. Vissa arbetslöshetskassor är dock mer belastade än andra, och det är faktiskt bara hos vissa arbetslöshetskassor som handläggningstiden har ökat markant. Vad gäller Eva-Lena Janssons fråga om hanteringen av arbetsgivarintyg och om jag avser att vidta några åtgärder för att väntetiderna för utbetalning av arbetslöshetsersättning ska kunna kortas vill jag framhålla den möjlighet som har skapats för arbetslösa som söker grundersättning. De kan numera ansöka om medlemskap i en annan arbetslöshetskassa än Alfakassan så länge tidigare anställning överensstämmer med arbetslöshetskassans verksamhetsområde. Därutöver vill jag tillägga att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen regelbundet följer och redovisar arbetslöshetskassornas handläggningstider på sin webbplats och arbetar för att förenkla hanteringen av arbetsgivarintyget. Vad sedan gäller frågan om jag avser att vidta några åtgärder för att arbetslöshetskassorna ska kunna klara av att skyndsamt hantera ansökningar från personer som lämnar sjukförsäkringen vill jag framhålla det uppdrag som regeringen lämnade till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan den 1 oktober i år. Uppdraget syftar bland annat till att den enskilde i god tid ska ges information och förberedas på vad som förväntas av honom eller henne inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. Mot bakgrund av ovanstående har jag för närvarande inte för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder.

Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin för svaret. Det man kan utläsa av svaret är att arbetsmarknadsministern är bekymrad och naturligtvis tycker synd om personerna i fråga, men han tänker inte göra något åt problemet. I går kunde man läsa "Femton veckor - utan ett öre". Det handlar bara om en av de många personer som har redovisats de senaste veckorna i medierna. Det här interpellationssvaret är försenat, fru talman. Jag lämnade in interpellationen den 9 oktober. Bakgrunden till att jag lämnade in den var att man den 5 oktober i Rapport redovisade att arbetslösa personer tvingas vänta på ersättning upp till sex månader. Det får naturligtvis förödande konsekvenser för den enskilde som drabbas. Regeringen har vid flera tillfällen försämrat och förändrat regelverket för arbetslöshetsförsäkringen, något som har lett till att det har blivit krångligare för arbetsgivare att utfärda intyg till den som har blivit arbetslös, därav min fråga. Enligt generaldirektören på IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, skulle en förenkling av arbetsgivarintygen kunna påskynda processen med granskning och beslut inför utbetalning av a-kasseersättning. Då blir det ett märkligt svar, tycker jag, från ministern, fru talman, när han vill tillägga att inspektionen regelbundet följer arbetet, redovisar och arbetar för att förenkla hanteringen av arbetsgivarintyget. I Svenska Dagbladet i går säger generaldirektören att regeringen har tillsatt en utredning som ska komma med konkreta förslag till förenklingar i systemet, men det krävs lagändringar. Det glömmer uppenbarligen ministern att nämna i svaret till mig. Det verkar som att han gör något men vet inte riktigt vad. En av de a-kassor som har störst problem när det gäller väntetiderna är Alfakassan. 60 procent av dem som anmäler sig till Alfakassan får avslag. Det är väldigt många personer som försöker komma in i Alfakassan. 6 000 personer tror jag att man hanterade varje månad. Det är klart att det får konsekvenser. Nu nämner arbetsmarknadsministern att det här är enskilda föreningar. Men det handlar också om myndighetsutövning. Myndighetsutövning måste vara rättssäkert. Det är viktigt att personer får sin sak prövad i så god tid som möjligt. Regeringen har försämrat sjukförsäkringen, och nu ska många av dem som är sjukskrivna försöka ta sig in i a-kassan. Det är klart att det kommer att påverka a-kassornas verksamhet ännu mer. Det är därför jag frågade vad regeringen tänkte göra. Svaret blir: Ingenting. Det tycker jag är ett märkligt svar. Vi ser att det är långa väntetider redan nu. Då blir frågan vad som kommer att hända med den anstormning som man riskerar att få när väldigt många blir utförsäkrade från sjukförsäkringen om regeringen då inte ger förstärkning till dem som ska stå för myndighetsutövning när det gäller ersättning från olika a-kassor. Det är klart att det är ett problem att väldigt många är arbetslösa. Det hjälper inte till att vi inte har en riktig jobbpolitik. Man måste agera, tycker jag, från regeringens sida när man ser att det här problemet har uppstått. Min fråga kvarstår, fru talman: Vad tänker arbetsmarknadsministern göra konkret?
Fru talman! Jag tycker precis som Eva-Lena Jansson att det här är fullständigt bedrövligt. Om jag hade varit medlem i en a-kassa, vilket jag faktiskt är, hade jag naturligtvis om jag hade upptäckt att det var på det här sättet hört av mig till dem och tagit ett rejält snack för att ställa dem mot väggen om varför de inte levererar det som medlemmarna har rätt att förvänta sig. När jag betalar in min avgift till a-kassan förutsätter jag att jag då betalar till en försäkring som jag ska få ut när jag behöver den, i rätt tid till rätt belopp. Att man inte får det är naturligtvis alldeles förfärligt. Men som Eva-Lena Jansson vet är detta privaträttsliga föreningar över vilka jag har mycket begränsad makt. Det är en myndighetsutövning som Eva-Lena Jansson helt korrekt refererar till. Därmed har a-kassorna gett mig ytterligare ett argument för en obligatorisk och allmän arbetslöshetsförsäkring. I så fall hade naturligtvis det här problemet inte sett ut som det gör. Det skulle vara intressant att höra hur Eva-Lena Jansson och Socialdemokraterna ser på det. När nu a-kassorna är på det sätt som Eva-Lena Jansson vill men ändå inte levererar, vad ska man då göra åt det? Jag vill samtidigt påpeka att vi under det förra budgetåret gav a-kassorna en kvarts miljard extra just för att kunna förbereda sina system för att hantera ökad arbetsbelastning. Vi har alltså gjort en hel del för att se till att mildra de här effekterna. Det är, precis som Eva-Lena Jansson säger, Alfakassan som ligger sämst till och har haft de högsta ökningarna. Jag har noga följt utvecklingen under det senaste året för att se vad som händer i a-kassan och vad vi kan göra. Jag konstaterar att huvuddelen av de ärenden som kommer till Alfakassan är komplicerade, och det är också därför många får avslag i första instans. Blanketten är inte korrekt ifylld, man behöver information som den sökande inte har kompletterat med och så vidare. Det är naturligtvis en orsak till fördröjningen. Samtidigt har Alfakassan fördubblat sin personalstyrka i år, just för att kunna möta den här anstormningen, och därför tycker jag att man gör ett så gott arbete som man kan i det här läget. Men återigen: Det är bedrövligt. Det ska inte vara på det här sättet. Vi har naturligtvis löpande kontakt både med Arbetslöshetskassornas Samorganisation och med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen för att ligga på så att väntetiderna radikalt kan kortas. Det är självklart att den som är i behov av arbetslöshetsförsäkringen ska få sin utbetalning i tid, och man ska få rätt utbetalning. I den mån man inte får det, ja, då stärks argumenten för att göra om hela systemet med a-kassan.
Fru talman! Om en statlig a-kassa skulle vara lösningen på alla problem tror jag säkert att många skulle stå bakom det. Vi har dock en försäkringskassa som är en offentlig myndighet och som har 23 veckors handläggningstid när det gäller ersättning från sjukförsäkringen. I 23 veckor har sjuka fått vänta på ersättning, fast detta är en statlig myndighet som regeringen har att hantera. Det visar att det inte är så enkelt. Har man en regering som dessutom försämrar, försvårar och ständigt förändrar regelverket uppstår problem. Generaldirektören för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen sade att en förenkling av arbetsgivarintygen skulle kunna påskynda processen med granskning och beslut inför utbetalning av a-kasseersättning. Den förenklingen äger arbetsmarknadsministern. Han hänvisar till att det här är privaträttsliga föreningar som han inte kan göra något, men det är faktiskt arbetsmarknadsministern som påverkar lagstiftningen, fru talman. Man ska heller inte glömma bort att det är regeringen som har gett anslag till exempel till Alfakassan för att täcka det underskott som finns när det gäller anslutna där. Vi vet i dag att många av dem som är anslutna till Alfakassan får betala 22 kronor per dag som en extra avgift till den a-kassan. Det beror naturligtvis på att regeringen har valt att inte räkna upp pengarna till försäkringen, vilket innebär att den stora del som är ansluten där kommer att få betala en högre avgift än vad många andra får göra, generellt sett, utifrån sin ersättning. Det är givetvis också en fråga som regeringen äger. Jag blir lite trött när man bara försöker säga att det är en ekonomisk kris och att man inte kan hantera problemet eller göra någonting. Man kan bedriva en aktiv jobbpolitik, men man kan också se till att förändra regelverket när det gäller arbetslöshetsförsäkringen, och jag tycker att man måste agera när man ser att människor blir utan pengar. När man ser att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan nu ska trycka ut fler i ett a-kassesystem som redan har problem att hantera de stora mängderna människor som ansöker, då måste ansvarig minister tycka att det är en viktig fråga att försöka lösa. Men han säger: Vi tittar på det och ska följa utvecklingen. Det tycker inte jag är en hållbar politik, fru talman, så jag skulle i alla fall vilja höra om inte arbetsmarknadsministern har tänkt efter en gång till.
Fru talman! Jag vet inte riktigt vad Eva-Lena Jansson efterlyser, för den handling som Eva-Lena Jansson uppenbarligen efterlyser är precis den vi agerar på. Vi ger en kvarts miljard extra i resurser till a-kassorna, just för att hantera det tillflöde vi ser. Det är mycket pengar, och det är klart att om det inte räcker borde det stämma till eftertanke: Vad räcker då? Det andra är, precis som jag sade i svaret, arbetsgivarintyget. Vi arbetar kontinuerligt för att se över hur vi kan förenkla och göra det hanteringsmässigt smidigare för alla inblandade. Jag vill också säga det som jag sade förut, att arbetslösa med grundersättning numera kan ansöka om medlemskap i en annan a-kassa än Alfakassan så länge den tidigare anställningen ligger inom det område kassan hanterar. Det gör rimligen att trycket på Alfakassan, som är den som har haft de längsta tiderna, borde bli rimligare. Framför allt tycker jag att om man befinner sig i den här situationen ska man fundera på vilken kassa man bör vara med i så att man snabbast kan få service och hjälp. I grunden är det naturligtvis, som jag sade, helt bedrövligt. Vi för genom Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen löpande samtal med a-kassorna. Vi har direkta samtal med A-kassornas Samorganisation för att se till att få organisationen att fungera. Men det är uppenbart att om inte a-kassorna kan leverera får vi inom ramen för den kommande socialförsäkringsutredningen fundera ordentligt över alternativ, för det är klart att om a-kassan inte kan leverera när det behövs är det ett underkännande av organisationen av arbetslöshetsförsäkringen.
Fru talman! När den här regeringen tillträdde hösten 2006 var man ganska snabb att lägga fram en proposition om en försämring av a-kassan. Det gick väldigt snabbt att hantera det. När vi nu ser att det uppstår problem med förändringarna i a-kassan vägrar regeringen att agera snabbt. Jag tycker att det är märkligt. Det IAF:s generaldirektör pekar på är att det krävs lagändringar. Det tar sin tid, svarar hon i en intervju, för att man ska kunna komma till rätta med problemen. Men det gick snabbt att förändra a-kassesystemet, och det har också gått ganska snabbt att försämra sjukförsäkringen. Jag har därför lite svårt att förstå att regeringen säger att de ser över och har fortlöpande dialog, för när jag läser kommentarerna från IAF uppfattar jag inte att det har funnits någon tydlig dialog. Min interpellation som vi debatterar i dag, den 5 november, lämnades alltså in den 9 oktober. Då pekade jag på ett inslag i Rapport den 5 oktober som visade att en arbetslös person tvingades vänta upp till sex månader. Man kan fundera över vad som har hänt sedan jag lämnade in interpellationen, mer än att arbetsmarknadsministern har varit för upptagen för att träffa mig. Jag tycker som sagt var att det är viktigt att människor får sin ersättning. Det är förstås också viktigt att det är rättssäkert och att det prövas ordentligt, men när vi vet att 60 procent av dem som ansöker till Alfakassan får avslag eftersom de inte har rätt till ersättning vet vi också att det naturligtvis påverkar även dem som har rätt att få den här ersättningen. Det är därför jätteviktigt att de som har rätt till ersättning också ska kunna få det, så att regeringen inte bara knuffar ut folk från sjukförsäkringen och det uppstår en kö som a-kassan inte är beredd att ta emot.
Fru talman! Om jag ska avsluta på en lite mer lågmäld nivå vill jag säga att både Eva-Lena Jansson och jag nog är alldeles överens om att det är bedrövligt att man inte får ut sin ersättning i tid. Så långt är vi definitivt överens. När man tittar på medianhandläggningstiderna i veckor i förstagångsärenden för inkomstrelaterad ersättning för samtliga a-kassor har den mediantiden ökat från sex veckor när vi tog över i september 2006 till åtta veckor i dag. Samtidigt har vi haft den snabbaste arbetslöshetsökningen på väldigt länge på grund av den internationella finanskrisen. Det är naturligtvis inte en övergripande bild av hur det ser ut i alla a-kassor och för alla som får ersättning från a-kassesystemet. Men det finns a-kassor som har uppenbara problem. Det är framför allt Alfakassan och ytterligare några. Jag konstaterar att vi har gett en kvarts miljard i extraresurser till a-kassorna, samtidigt som vi jobbar intensivt tillsammans med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och A-kassornas Samorganisation för att se till att lösa de mest akuta problemen. Jag konstaterar samtidigt att Alfakassan med de största problemen har fördubblat sin personalstyrka, och därför är det min utgångspunkt att man kommer en bra bit på väg. Men a-kassorna har själva väldigt mycket att göra för att se till att deras medlemmar får sina pengar i tid.